Herr talman! Jag hade tänkt instämma helt och hållet i det föregående inlägget. Men jag måste göra en reservation. Jag tror inte att ordet mygelekonomi är applicerbart i detta fall. Å andra sidan håller jag med Hadar Cars om att den vinst som detta system har lett till är naturligtvis att den av staten utsedde styrelseledamoten har fått ett arvode, och det är också med i detta lagstiftningsförslag. I övrigt har det väl inte gett någon vinst för samhället. Det viktiga är givetvis att de stiftelser som åtnjuter skattefrihet blir föremål för en rimlig kontroll. Och det bör naturligtvis också skrivas in i en lag om hur sådana här stiftelser skall fungera.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i det som Hadar Cars tidigare sade. Jag väntar med spänning på det svar som det ännu finns möjlighet att ge på frågan om för vem det har fungerat bra. Jag vill inte vidare plåga Leif Marklund med frågan om vilka erfarenheter som talar för att man skall bibehålla försöksverksamheten, utan jag konstaterar bara att utskottets majoritet varken i betänkandet eller här i kväll har kunnat redovisa några sådana positiva erfarenheter.

Herr talman! En revidering av bostadsrättslagen kan jag inte uppfatta som någon särskilt stor politisk händelse. Jag tänker vara ganska kortfattad här. Jag kan instämma i Jan Sandbergs påpekande att betänkandet är en stor bok, men jag tycker att det är en mycket stum tegelsten, som jag i stort sett inte tycker leder någon vart. Det är några detaljregleringar, delvis åt det positiva hållet för bostadsrättsföreningarna. Bostadsrätten har ju fungerat bra i olika tappningar sedan 1930. Den har gett oss här i Sverige många bra bostäder som med rätta kännetecknar en god svensk bostadsstandard internationellt sett. Jag har själv växt upp i en alldeles utmärkt HSB-lägenhet från 50-talet med öppen spis och annat fint som man kunde bygga på den tiden i HSB-lägenheter. Jag tycker inte att den här revideringen av bostadsrättslagen leder särskilt långt. Jag skulle i den här sena timmen ändå vilja väcka en tanke på en vidare diskussion som inte bara handlar om upplåtelseformer. Jag undrar om det inte är dags att börja fundera i banor om att renodla två upplåtelseformer, hyra och äga. Bostadsrätten finns ju på något sätt mitt emellan. De flesta människor har, genom den marknad som har uppstått på bostadsrättens område, uppfattat bostadsrätten som att man äger lägenheten, även om det juridiskt sett inte är på det viset. Man har bara dispositionsrätten till bostaden. Detta går väl tillbaka på jordabalken och problemen med de s.k. horisontella ägandet. Det problemet har man inte så mycket ute i det Europa som vi uppenbarligen skall harmonisera oss med. Där är det ganska vanligt att man äger lägenheter horisontellt. Man löser detta mycket bra, vad jag förstår. Jag har försökt att tala med jurister ute i Europa när jag har träffat på dem. Vad jag förstår är det någon typ av bolagsordning som inträder för att klara det nödvändiga samröret när det gäller stomme och den fasta marken. Man äger t.ex. en tjugondel av marken där huset står. Detta fungerar uppenbarligen rätt hyfsat. Det är alltså någon typ av bolagsordning som går in när man exempelvis vill bygga in en hiss. Det klarar man alltså utan någon särskild lagstiftning. Vi har ju en sådan lagstiftning på grund av att vi har en alldeles speciell upplåtelseform. Jag tycker att upplåtelseformerna går tillbaka på det gamla vänster--höger-resonemanget. Borgarna tycker att man mycket väl kan få vinna på att kapitalisera de statliga subventionerna i boendet, medan socialisterna på sätt och vis har accepterat att man förlorar i sitt boende. Vi i miljöpartiet de gröna menar att man varken skall vinna eller förlora på boendet. Hembudsskyldigheten för bostadsrätter är ju bra så långt vi har den. Men den omfattar inte hela marknaden. Hembud finns inte alls för småhus t.ex. Jag tycker att det är konstigt att man skall vara olika solidarisk beroende på vilken upplåtelseform det är. Skall vi i framtiden ha någon typ av hembud skall det egentligen gälla hela bostadsmarknaden, tycker jag och miljöpartiet de gröna. Det var några synpunkter. Jag har inte för avsikt att yrka bifall eller begära votering i något moment här. Men vi stöder självfallet de reservationer där vi finns med som undertecknare. Vi har stor förståelse för vänsterpartiets kritik mot förbud att inrymma utomstående personer i bostadsrätter -- det är en klåfingrighet. Vi tycker även som moderaterna att man mycket väl kan tänka sig blandningar av upplåtelseformer i en och samma fastighet. Vi tycker också att ikraftträdandet inte behöver ske så snabbt som det är tänkt, nämligen redan nu i juli. Vi har stor sympati för moderaternas tanke att försena det ett halvår. Men därom blir det väl ingen omröstning, kan jag tänka mig.

Herr talman! Jag kan försäkra Lennart Nilsson att jag har studerat dessa riksorganisationers stadgar och deras sätt att arbeta. Vi från centern kan numera inte se någon skillnad mellan dessa organisationer. Jag kan inte heller förstå, och jag har inte fått något svar på min fråga, varför socialdemokraterna å ena sidan i fastighetsmäklarlagen numera erkänner SBC som riksorganisation och å andra sidan inte erkänner den som sådan i tillståndslagen och bostadsrättslagen. Varför gör ni i dessa fall för skillnad i er syn på SBC? Det är fullständigt omöjligt att förklara detta. Är en central organisation i det ena fallet godkänd som folkrörelsekooperativ bör den väl vara det i det andra fallet också. Jag är övertygad om att ett sådant godkännande kommer så småningom. När det gäller majoritetsförhållandena anser jag att jag fortfarande inte har fått något svar på varför man skall hålla fast vid att försvåra möjligheten att bilda bostadsrättsförening genom att ha ett så hårt krav på majoritet. Detta rimmar illa med de demokratiska former vi har i kommunala sammanhang, här i riksdagen och i andra sammanhang. Det är fortfarande så, Lennart Nilsson, att en lokalhyresgäst inte har samma möjlighet att bli medlem som en vanlig boende. Vi anser att man bör göra reglerna rättvisa, så att inte citykärnorna skall bli segregerade. I detta sammanhang kan jag bara konstatera att socialdemokraterna inte är med på den linjen. Slutligen till frågan om antalet lägenheter. Det är helt uppenbart att det är omöjligt att bilda bostadsrättsförening på landsbygden med det höga kravet på fem lägenheter. Varför är socialdemokraterna emot att underlätta för människor att bilda bostadsrättsförening i små orter och på landsbygden?
Herr talman! Fick vi månne höra en fläkt från gårdagens förstamajtal när Lennart Nilsson började tala om att vi moderater aldrig har kämpat för de svaga? På vilket sätt kämpar socialdemokraterna för de svaga när de hårdnackat motsätter sig i stort sett alla försök att till ombildning av hyresrätter till bostadsrätter? Med den effekt detta får på prisbilden blir det ännu färre som får möjlighet att köpa en egen bostad eller få en egen bostad. De s.k. svaga skulle vinna mycket på om man ökar möjligheterna att bilda bostadsrätt. Jag föreslår att Lennart Nilsson om han inte gjort det än läser storstadsutredningen, där huvudtanken är att man skall låta dem som bor i de s.k. miljonprogramområdena få friköpa sina lägenheter för att den vägen lyfta dessa bostadsområden, vilka i många fall lämnar mycket övrigt att önska när det gäller boendemiljö och social miljö i allmänhet. Dessa bostäder ägs oftast av allmännyttan. På vilket sätt ger man de svaga mer makt när man inte ens låter de svaga som kommit över en bostadsrättslägenhet få välja sin egen styrelse? Jag fick heller inte något svar på min fråga om möjligheten att bilda bostadsrättsföreningar i fastigheter i exempelvis glesbygden, vilket bostadsutskottets ordförande var inne på. Det var mest retorik såväl i Lennart Nilssons anförande som i hans inlägg i repliken. Dess värre får man i bostadsdebatter höra alltmer retorik från socialdemokraternas företrädare, och det tycker jag är synd.

Herr talman! Enligt riksdagsordningen skall proposition avlämnas senast den 31 mars, om regeringen anser att den bör behandlas under pågående riksmöte. Gäller det en anslagsfråga går tidsfristen ut redan i slutet av februari. Det finns dock en möjlighet att dröja till kompletteringspropositionen i slutet av april, vilket i år liksom tidigare utnyttjats för att där hänga på förslag utan det minsta samband med budgetregleringen. Men även nu i början av maj -- sedan kompletteringspropositionen avlämnats -- fortsätter regeringen att avge propositioner som den vill få behandlade före riksmötets slut. Det gäller både anslagsfrågor och lagstiftningsärenden. Förutsättningen för att så skall kunna ske är enligt riksdagsordningen att det föreligger synnerliga skäl, men sådana åberopas praktiskt taget aldrig. Var och en som har sysslat med lagstiftning vet att ''synnerliga skäl'' är ett krävande kriterium. I det nu aktuella fallet -- proposition 178 -- heter det bara att det är önskvärt och lämpligt. Men dessutom begär regeringen att motionstiden skall begränsas till sju dagar. Även detta kräver enligt riksdagsordningen synnerliga skäl, men några sådana finns inte redovisade. Det är vidare praxis att en sådan begäran föregås av samråd med riksdagspartierna, som därvid skall lämna sitt samtycke. Så har inte skett i detta fall. Det har inte ens tagits någon kontakt med oss moderater. Jag yrkar därför avslag på regeringens begäran om förkortad motionstid och att den som vanligt bör vara två veckor eller 15 dagar som jag tror det är uttryckt.

Herr talman! Liksom Sveriges ekonomi har bekymmer i stort har också kommuner och landsting bekymmer med sin ekonomi. Detta skyller man ibland på att staten har dragit in pengar från kommunsektorn, samtidigt som staten lagt över flera uppgifter på kommuner och landsting. Även det kommunala skattestoppet möts ibland av vissa med ogillande. Det är otvivelaktigt sant att riksdagen har genomfört begränsningar i de finansiella överföringarna till kommunsektorn. Motivet har varit samhällsekonomiskt och är så fortfarande. När Sveriges ekonomi växer i den blygsamma takt som har skett under 80-talet, finns det inget utrymme för en stor kommunal expansion -- om man inte vill begränsa den privata konsumtionen genom att höja de kommunala skatterna. Det vill vi i folkpartiet liberalerna inte medverka till. I själva verket har trots den finansiella begränsningen kommunerna vuxit varje år utom ett under 80-talet betydligt snabbare än vad riksdagen har uttalat. En effekt av detta är att kommunsektorn har expanderat betydligt snabbare än hela ekonomin. Andelen av sysselsättningen har ökat från 19,5 % år 1980 till 22 % år 1990. Det är en andelsökning med 2,5 %, och det är ett uttryck för en ganska betydande expansion. I själva verket var det så att kommunerna växte med ca 2,5 % under första hälften av 80-talet och med ca 1,5 % under andra hälften av 80-talet, trots att riksdagen under hela denna tid har uttalat att en procents konsumtionsökning är vad som kan vara samhällsekonomiskt försvarbart. I dagens betänkande upprepar socialdemokraterna målet en procents konsumtionsökning, vilket också var den siffra som angavs i budgetpropositionen i januari. Vi i folkpartiet liberalerna gör den bedömningen att en ökning med 1 % per år inte är förenlig med återgång till samhällsekonomisk balans. Vi har i reservation 2 angivit ca 0,5 % per år som den volymökning som under de närmaste åren kan försvaras. Det är intressant att notera att den reviderade nationalbudgeten gör precis samma bedömning som folkpartiet liberalerna. Jag citerar från s. 179: ''I kalkylerna för den kommunala ekonomins utveckling har antagits att den kommunala konsumtionen växer med 1/2 % per år.'' Reservation 2 från folkpartiet liberalerna överensstämmer alltså med den reviderade nationalbudgetens bedömning, vilket utskottsmajoritetens uppfattning inte gör. Jag hoppas att Arne Andersson i Gamleby drar någon slutsats av detta. Herr talman! Det kan ibland synas nästan omöjligt att tillgodose medborgarnas berättigade krav på bra skola, barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård och mycket annat som kommuner och landsting tillhandahåller, om den kommunala expansionen nästan helt skall utebli. Kommun och landstingsförbunden anser i sina beräkningar att det behövs en expansion på mellan 1,5 och 2 % per år för att klara gjorda åtaganden. Jag vill först slå fast att lösningen på detta dilemma inte heter höjda kommunalskatter. Folkpartiet liberalerna anser liksom moderata samlingspartiet att skattestoppet måste förlängas, i första hand t.o.m. år 1993. Sedan måste kommunalskatten sänkas till i genomsnitt 30 kr. för att säkerställa skattereformens princip om ''hälften kvar''. Lösningen på dilemmat med gapet mellan skatteintäkter och medborgarnas servicebehov heter inte heller ökade bidrag från staten. Sådana pengar finns nämligen inte. Lösningen heter i stället konkurrens och privata alternativ. Det handlar om att utnyttja existerande resurser på ett bättre sätt och därmed öka produktiviteten och få en effektivisering av den kommunala verksamheten. Jag måste säga att det förvånar mig att socialdemokraterna är så benhårda motståndare till enskilda alternativ och så ovilliga att skapa konkurrens inom den sociala tjänstesektorn. På flera andra områden har det skett en positiv utveckling i regeringens politik. Det talas en hel del om avreglering och konkurrens i regeringens olika propositioner, och vissa konkreta åtgärder har också vidtagits. Senast i går kväll hörde jag jordbruksminister Hellström tala om hur viktigt det var med konkurrens, för att inte sådant som hör till hans område skulle bli för dyrt. Det gällde särskilt maten. Det tycker jag är utmärkt. Men det måste också gälla sådana viktiga saker som barnomsorg, utbildning och vård. Jag tycker därför att Arne Andersson i Gamleby borde ta sitt försvar för de offentliga monopolen under omprövning och se till att de kommer bort, så att även de viktiga tjänster som dagis, skola och sjukvård utgör kan få bli tillgängliga för medborgarna till rimliga kostnader. Monopol är nämligen ineffektivt. Därmed bidrar den socialdemokratiska politiken till slöseri med resurser. Detta går i slutänden ut över barn, gamla och sjuka. Dessutom skapar den en orimlig arbetssituation för de anställda som har idéer om förbättringar, vilka helt omintetgörs av en i dag omöjlig arbetsorganisation. Herr talman! De finansiella strömmarna mellan stat och kommunsektor består av ett stort antal poster i båda riktningarna. Alltihop är för närvarande föremål för utredning i den kommunalekonomiska kommittén och det är min förhoppning att man där skall komma fram till ett betydligt bättre system för statsbidragen och den kommunala skatteutjämningen. Framför allt måste kommunerna få större möjligheter att använda pengarna på det sätt som passar de egna invånarna bäst -- vilket med stor sannolikhet inte alltid är det sätt som vi politiker i riksdagen beslutar om. Jag vill alltså förorda att vi tar bort en mängd statliga pekpinnar. Detta ligger också i utredningens uppdrag. Det finns annat som måste bort omedelbart. Dit hör den s.k. Robin Hood-skatten. Detta är en progressiv avgift som tas ut på kommuner med hög egen skattekraft. Det finns mycket att säga om denna skatt. Jag delar den uppfattning som Rune Rydén gav uttryck för nyss. Särskilt anmärkningsvärd är effekten för vissa kommuner i Stockholms län. För dem är avgiften så hög att om skatteunderlaget ökar, t.ex. därför att någon person flyttar in, så ökar den summa som kommunen skall betala ut till staten mer än kommunens skatteintäkter ökar. Marginalskatten blir över 100 %. Förr i tiden kallades detta för Pomperipossa-effekten. Det är fortfarande ett bra ord. En inflyttad person blir rena förlustaffären för dessa kommuner. Jag måste erkänna att jag hade vissa förhoppningar om att utskottets socialdemokrater skulle göra något åt den här problematiken. Även om de, i motsats till oss i folkpartiet liberalerna, vill ha kvar Robin Hood-skatten, var det uppenbart även för dem att den konstruktion vi har i dag är orimlig. De säger i betänkandet att ''detta förhållande utifrån principiella utgångspunkter är otillfredsställande''. Det är sannerligen det minsta man kan säga. När någonting som man själv beslutar om är ''principiellt otillfredsställande'' är det naturliga att man gör något åt det -- men icke. Jag utgår dock från att vi får en chans till i voteringen så småningom. Herr talman! Jag har undvikit att ställa några frågor till utskottets talesman, Arne Andersson, eftersom jag tyvärr är förhindrad att delta i något replikskifte. Jag vill för tids vinnande tala om att vi i folkpartiet liberalerna självklart står bakom alla reservationer som vi har undertecknat, men jag vill bara yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag vill först instämma i att det finns en betydande samsyn när det gäller den kommunala ekonomin och den kommunala verksamheten. Jag tror att vi alla i utskottet är medvetna om att produktiviteten måste förbättras. Vi måste få ett bättre skatteutjämningssystem. Vi måste ge kommunerna en större frihet. De måste själva ta det fulla ansvaret. Sedan finns det nyanser som skiljer. Jag tror också att bedömningarna kan skilja sig något åt. Jag tar upp några av dessa saker. Jag vill börja med att konstatera att den kommunala ekonomin genom sin omfattning och inriktning är avgörande för Sveriges ekonomi. Den kommunala ekonomin är i dag svag. Detta är allvarligt. Under 1990-talet kommer de samlade kommunala utgifterna att bli ca 20 miljarder större än de samlade intäkterna. Detta sker trots att många kommuner genom fastighetsförsäljningar och andra extraordinära intäkter skaffar sig tillfälliga inkomstförstärkningar. Kommunernas situation beror inte till oväsentlig del på den socialdemokratiska regeringens politik. Kommunerna har under 1980-talet påförts nya uppgifter motsvarande ungefär 5 kronor i skattehöjning. Under samma tid har kommunalskatterna höjts med drygt 1:70 kr. Dessa nya uppgifter är huvudorsaken till den alltför snabba expansionen i den kommunala ekonomin under 1980-talet. Den har i genomsnitt varit ca 2 % per år. Detta kan och får inte fortsätta i en situation där tillväxten i Sveriges ekonomi är noll eller därunder. Vi i centern anser att den privata och offentliga konsumtionen måste hållas tillbaka för att skapa utrymme för nödvändiga framtidsinvesteringar. Centern delar under vissa förutsättningar det mål som anges i budgetpropositionen, att volymtillväxten i den kommunala verksamheten får bli högst 1 % per år. Förutsättningen måste bl.a. vara att kommunerna inte åläggs nya uppgifter utan att godtagbar finansiering kan anvisas från statens sida. Den kommunala självstyrelsen måste respekteras. Det nu gällande skattestoppet är därför olyckligt och ger sannolikt inte några som helst långsiktigt positiva effekter. Det bidrar mer till tillfälliga lösningar av kommunernas ekonomiska problem än till att stimulera till den långsiktiga effektivisering som är helt nödvändig för att skapa balans i den kommunala ekonomin. Varaktigt underskott i den kommunala ekonomin är lika allvarligt som varaktigt underskott i den statliga budgeten. Herr talman! Ett talande exempel på skattestoppets orimliga effekter är kombinationen med den särskilda skatteutjämningsavgiften. Den s.k. Robin Hood-skatten har till uppgift att verka för en utjämning av skattenivån kommunerna emellan. I dess nuvarande utformning har centern röstat emot Robin Hood-skatten. Dess effekter i kombination med skattestoppet är helt orimliga. Det innebär t.ex. att Danderyd och Lidingö, med hög egen skattekraft och med låg skattesats, på marginalen får betala väsentligt mer i skatteutjämningsavgift än vad de får in i skatt. När det gäller de här marginaleffekterna vill jag ändå göra den kommentaren att det för Danderyd är mer lönsamt att det flyttar in låginkomsttagare än att det flyttar in höginkomsttagare. I nuvarande situation medför låginkomsttagarna en sänkning av skattekraften och därmed också en sänkning av den totala Robin Hood-skatten, om vi ser den här matematiken i en förlängning. Det är en unik situation. Effekterna är i dag helt orimliga. Nu kan vi konstatera att hela finansutskottet har anslutit sig till uppfattningen att detta förhållande är orimligt och måste åtgärdas. I centerns motion Fi314 tas dessa problem upp och snabba åtgärder krävs för att man skall komma till rätta med de mest orimliga effekterna av Robin Hood-skatten. Socialdemokraterna och vänsterpartiet nöjer sig med att med anledning av centermotionen göra ett uttalande. Man menar att Robin Hood-skattens orimliga effekter bör beaktas i samband med att ett nytt skatteutjämningssystem utarbetas. Detta innebär att beskrivna orimligheter kommer att bestå ytterligare ett par år. Hood-skatten, något som också är centerns målsättning. Men detta är möjligt först när ett nytt skatteutjämningssystem kan sättas i sjön. Centern och miljöpartiet föreslår därför i reservation 19 att regeringen skyndsamt lägger fram förslag som går ut på att ingen kommun på marginalen skall betala mer i Robin Hood-skatt än man får in i kommunalskatt. Vi menar att detta måste ske så snabbt att vi får ett ikraftträdande den I utskottet har moderaterna och folkpartiet anslutit sig till det förslag som handlar om denna åtgärd. Jag förväntar mig därför att både moderaterna och folkpartiet vid omröstningen kommer att stödja reservation 19. Jag yrkar härmed bifall till reservation 19. Vidare förväntar jag mig att det åtminstone skall finnas så många självständiga och rättänkande riksdagsmän bland socialdemokraterna och vänsterpartisterna att det kan skapas en majoritet för reservation 19. Det borde vara en hederssak för alla riksdagsmän, oavsett partitillhörighet, att inte bara tala om det som är orimligt utan också i praktiken medverka till att det blir möjligt att komma till rätta med detta orimliga förhållande. Min uppmaning till alla riksdagsledamöter är: Ta er del av ansvaret och rösta för reservation 19! I reservation 21 tar vi i centern upp en annan orättvis skatt. Det gäller den s.k. avräkningsskatten. Avräkningsskatten är av generell karaktär, dvs. den drabbar alla kommuner lika. Däremot varierar utfallet av skatteomläggningens effekter väsentligt mellan skilda kommuner. Det finns alltså helt klart ett behov av att också avräkningsskatten anpassas till skattereformens verkliga effekter för de enskilda kommunerna. Den varaktigt bästa lösningen vore att reglera detta via det nya skatteutjämningssystemet. Men av tidsskäl låter sig detta knappast göra. Inom den tid som den kommunalekonomiska kommittén förfogar över hinner man inte få tillräcklig erfarenhet. Det är också viktigt att kommittén fullföljer sitt arbete inom den tänkta tidsramen. Vi i centern förordar därför att en särskild utredare tillkallas som får i uppdrag att göra analyser och att lägga fram förslag till en differentierad avräkningsskatt. Jag yrkar bifall till reservation 21. Centerns riksdagsgrupp står självfallet bakom alla reservationer som centern varit med om att underteckna. Men för att spara tid åt kammaren yrkar jag bara bifall till reservation 3 -- förutom då de två tidigare nämnda reservationerna.

Herr talman! Kommunerna har hand om en stor del av den generella välfärdspolitiken i vårt land. Det är faktiskt i kommunerna, nära medborgarna, som den tryggheten finns. Naturligtvis påverkar kommunernas ekonomi, organisation och effektivitet i mycket stor utsträckning medborgarnas möjligheter att leva i det här landet. Men på något sätt har kommunerna hamnat i strykklass när det gäller den ekonomiska politiken. Kommunerna är inte effektiva nog och gör allting fel. Kommunerna tar för stora resurser i anspråk. En tes som hela tiden drivs är att kommunerna kräver alltför stor del av våra samlade resurser. Om kommunerna krävde ännu mera, skulle det innebära att den privata konsumtionen skulle få minska -- precis som om det skulle vara fråga om en jämn fördelning över hela riket. Det finns faktiskt grupper av människor, och även juridiska enheter, här i landet som skulle kunna minska sin konsumtion för att därmed i stället tillåta en fördelning. Det finns alltså någonting som egentligen handlar om fördelningspolitik. Men det är något som sällan kommer till uttryck när man i de fyra partierna diskuterar kommunernas ekonomi. Jag tänker då på de tre borgerliga partierna samt socialdemokraterna. Vi i vänsterpartiet har stora ambitioner när det gäller den generella välfärdspolitiken. Vi menar att plånbokens storlek absolut inte i något skede eller i något sammanhang får vara avgörande. Det är därför som vi föreslår ett kommunalt stödpaket. Vi är inte ute efter att bara göda kommunerna, utan vi vill ha preciserade och direkta insatser för att på det sättet stödja kommunerna. Därför anser vi -- och det framgår också av våra reservationer -- att 1 % volymtillväxt i det här läget är alldeles för litet. Jag tror att de som arbetar ute i kommunerna står på vår sida. Inte minst gäller det Dessa är inte allenarådande när bedömningar skall göras. Vi har ju också konsumenterna av kommunernas resurser. Vi för vår del vill framför allt att vården, omsorgen och skolan skall få sina resurser. Vi vill också att de anställda skall ha en dräglig arbetsmiljö. Förhållandena måste vara goda. Det skall också finnas resurser för att kontrollera att både organisation och ledning ute i kommunerna är effektiva. Detta är en omöjlig uppgift med tanke på de neddragningar som har gjorts. Jag tänker då på de huvudlösa besparingar som har genomförts. Vi menar alltså att kommunerna skall vara effektiva och ändamålsenliga. Men att tillgripa privat finansiering och höjda avgifter -- något som utgör en del av Allan Larssons förslag i den reviderade nationalbudgeten -- är absolut att gå åt fel håll. Det talas här mycket om produktivitet. För den som är verksam inom industrin är det mycket enkelt att förstå detta begrepp. Men här har vi lyssnat till Rune Rydén och Anne Wibble, som direkt sade att produktiviteten är för låg inom den kommunala verksamheten. Själv sitter jag med i den kommunalekonomiska kommittén, som har kallat in allehanda experter och utnyttjat allehanda resurser vad gäller produktivitet. Men ingen har hittills kunnat presentera entydiga mätningar i fråga om produktiviteten. Ingen har kunnat säga vad som är plus eller minus i det sammanhanget. När det gäller industrisektorn i övrigt kan man också se till sådana här resultatenheter. Frågan är om det är produktiviteten i kommunerna som är viktigast att läsa ut. Inom en industri skärs ju det bort som är otrevligt. Men inom en kommun finns det mycket kostsamma saker. Vården och omsorgen exempelvis är ju besvärliga områden. Det rör sig säkert om en annan resultatenhet här. Inom industrin skär man bort delar som inte är gångbara på marknaden. Naturligtvis ökar produktiviteten ofantligt inom verksamheter där så sker. Men si i kommunerna går det inte vad gäller vård och omsorg att göra sådana mätningar. Därför är produktivitetsmåttet inte något bra mått i kommunala sammanhang. Däremot tror jag att den bästa mätaren på vad som är bra i en kommun eller inte är medborgarnas egen uppfattning om den kommunala verksamheten. Jag lovar att medborgarnas dom över onödig byråkrati, ineffektivitet och dålig service är oerhört hård. Man ser inte mellan fingrarna när det gäller den kritik som man har. Jag tror att den så att säga folkliga biten är allra viktigast när det gäller att åstadkomma effektivitet och att göra det hela ändamålsenligt. Det handlar alltså inte om diktat uppifrån, något som jag faktiskt tycker att de borgerliga och socialdemokraterna ägnar sig åt. Enligt det stödpaket som vi har föreslagit skall resurserna framför allt går till barnomsorg, hemtjänst och sjukvård. Vi tycker att 10 miljarder på årsbasis skall tillföras kommunerna. Nu läser vi, som det redan har nämnts, i den reviderade nationalbudgeten att det inte ens blir 1 % utan det skall bli 0,5 %. Det som är intressant här är faktiskt vad utskottets socialdemokratiska majoritet skriver med anledning av folkparti och moderatmotionerna. Där säger man att det visserligen måste till omprövningar och effektiviseringar om vi verkligen vill värna om vården, omsorgen och utbildningen, för detta är väldigt viktigt, men folkpartiets krav på 0,5 % i volymtillväxt går inte alls och absolut inte moderaternas förslag på 0 %. Det går inte alls, för då blir det ytterst svåra konsekvenser för människor som är beroende av den kommunala servicen. Så skriver utskottets socialdemokratiska majoritet i det här sammanhanget. Det vore intressant att höra vad som egentligen hänt sedan januari, vad det egentligen handlar om. Det är en klar dragning till den moderata ståndpunkten, som Rune Rydén mycket riktigt påpekade, som vi ser framför oss. Nog om detta, herr talman. Jag skall ta upp ett par andra frågor som behandlas i betänkandet. Statsbidraget skall tydligen lösa allting när det gäller effektivitet. Vi från vänsterpartiet är inte heller för detaljerade när det gäller statsbidraget, som ju minskar kommunens möjligheter att göra det så ändamålsenligt som möjligt. Men vi är inte heller för att smeta ut alltihopa som ett stort skatteutjämningsbidrag. Det finns ändå en viss motsättning mellan samhällets totala ambition att uppnå rättvisa och lika villkor för medborgarna i samhället på olika sektorsområden -- skolan, äldreomsorgen, barnomsorgen och vården -- och de nationella mål som bör hävdas. Först när någon kan övertyga mig eller mitt parti om att man kan hävda de nationella målen genom att bara ha generella statsbidrag skall vi ge oss. Men problemet är att jag tror att man måste ha sektorsbidrag för att på något viss kunna följa upp det ansvar som samhället har för hur resurserna fördelas till kommunerna. Vi har ställt oss bakom en reservation tillsammans med miljöpartiet om den kommunala utdebiteringen. Vi har varit emot att det har införts ett kommunalt skattestopp. Vi är helt övertygade om att det i det här läget med problem blir en snedvridning och orättvisa för kommunens invånare genom de ökade avgiftsuttagen och andra snedfinansieringsformer. Vi vill klart uttala att detta är av ondo. Vad gäller den kommunalekonomiska kommitténs fortsatta arbete har intressanta förslag förts fram motionsvägen. Några socialdemokrater med Inger Hestvik i spetsen -- det är inte heller vilka som helst som har skrivit på motionen, bl.a. Bo Holmberg -- säger att kommunerna bör ha andra finansieringskällor än bara statsbidrag och sin kommunalskatt. Man kan tänka sig en ny kommunal företagsskatt eller en fastighetsskatt för att se till att kommunerna får in nya resurser. Man pekar på de problem som kommunerna har med ansvaret för näringslivet på orten. Man pekar också på de problem som uppstår när kommuner, som i mitt hemlän Malung, har enorma kostnader för människors fritidsverksamhet i fjällen men beskattningen ligger någon helt annanstans. Det klarar man aldrig av med ett skatteutjämningssystem, såvitt jag kan förstå. Det är rakt upp och ner. Det måste till förändringar. Därför har vi sagt att det som sägs i motionen, nämligen att den kommunalekonomiska kommittén skall se över frågan, också bör göras. Tyvärr avstyrker utskottet förslaget, men vi vidhåller det i en reservation. Till sist med anledning av Robin Hood-effekten vill jag säga att det naturligtvis kan bli många marginaleffekter men en liten reflektion: Det kan faktiskt vara en möjlighet till styrning att in i den rika kommunen flytta en och annan låginkomsttagare. Det kanske inte skulle vara så dumt med tanke på den sociala balansen. Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 8.

Herr talman! Vi hyllar ju principen om kommunalt självbestämmande och att beslut fattas så nära dem som berörs som möjligt i samhället. Till kommunerna har förts en mängd uppgifter på senare tid -- hemtjänsten, civilförsvaret och mycket annat samt skolan har kommunaliserats. Det är bra, och det är en mycket viktig förändring. Samtidigt som vi hyllar principen om kommunalt självbestämmande är de stora partierna i full färd med att avskaffa vårt demokratiska system genom att söka medlemskap i EG. Det är ett väldigt fint demokratiskt system som vi har byggt upp. Vi har haft parlamentarism sedan 1500-talet. Det vill man nu avskaffa. Vad det kan få för konsekvenser för kommunalt självbestämmande anar väl ingen. Vi är nu inne i en utveckling mot ökat kommunalt självbestämmande i så måtto att man vill att allt färre statsbidrag skall vara specialdestinerade. Det tycker vi är en väldigt bra utveckling. Vi skall fortsätta på den vägen och vi skall lita på att kommunerna och deras valda ombud faktiskt vet vad de vill och att de kan ta ansvar för saker och ting i kommunerna. Menar man allvar med kommunalt självbestämmande måste det vara rimligt att kommunerna faktiskt får bestämma i detalj hur de vill ha verksamheten ute i kommunerna. Vi tycker att det är viktigt att den skattefinansierade verksamheten inte automatiskt utförs av kommuner och landsting utan att man på olika sätt försöker finna vägar så att man får ut så mycket som möjligt av de samlade medel som vi har gnetat ihop i samhället och av skattemedlen. Men det är viktigt att vi ställer precis lika höga kvalitetskrav oavsett vem som sköter den fysiska verksamheten. Kvalitetskraven kan vi inte pruta på. Men problemet är att kommunernas ekonomi är väldigt ansträngd. Samtidigt som man har lagt på kommunerna väldigt många nya uppgifter så har man infört kommunalt skattestopp och tvingar nu kommunerna att fortsätta med det. Vidare har man dragit bort kommunernas beskattningsrätt beträffande fastigheter och juridiska personer. Man kan fråga sig om det finns något mera kommunalt förutom invånarna än de fastigheter som finns i kommunerna. Det är rimligt att kommunerna får beskattningsrätt beträffande fastigheter. Att ha fastigheter i en kommun är förknippat med många olika sorters kostnader för kommunen. Det är rimligt att kommunen på något sätt får ha fastigheten som skatteobjekt och använda sig av fastighetsskatten för att täcka en del av dessa kostnader. Detsamma gäller juridiska personer. Juridiska personer ger arbete och skattepengar från de verksamheter som människorna arbetar i. Men många av verksamheterna ger kommunen olika kostnader -- väginvesteringar av olika slag, trafikinvesteringar och miljöinvesteringar för att ta hand om det som kommer ut ur fabrikerna på ett mindre önskat sätt. Det är därför rimligt att kommunerna återfår beskattningsrätten för juridiska personer för att kunna täcka en del av de kostnader som juridiska personer faktiskt åsamkar kommunerna. Vi vet att kommunerna står i de flesta fall inför mycket stora utgifter i framtiden. Det gäller framför allt miljövänlig trafikförsörjning. Vattenoch avloppsfrågorna är mycket komplicerade. Det skall bli intressant att se hur kommunerna kommer att klara detta med kommunalt skattestopp. Då återstår lånevägen. Man intecknar framtiden eller avgiftsfinansieringsvägen. Vi ser naturligtvis att kommunalt skattestopp kan få en del mycket negativa verkningar inom kultursektorn, fritidssektorn och på det sociala området. Vi ser redan vissa tecken i skyn när det talas om att det inte längre skall vara gratis att låna en bok på bibliotek. För mig är det en sorts kulturskymning. Samtidigt är vi inte för att skattefinansieringen i samhället skall ökas. Ett hävt kommunalt skattestopp får ju inte innebära att kommunerna blir våldsamt lössläppta på utgiftssidan. Vi förutsätter att kommuner och landsting är minst lika ansvarsfulla som riksdagen när det gäller pengar. Återhållsamhet är och borde vara en kommunal dygd. Under mitt politiska liv har jag arbetat i två olika kommunfullmäktige, dels i Södertälje, dels i Hjo. Någon stor utgiftsyra var det aldrig fråga om, utan man strävade och gnetade verkligen för att inte behöva höja skatterna. Det finns en mycket stark vilja ute i kommunerna att inte avsiktligt höja skatterna, om man därtill inte är absolut tvungen. Lars-Ove Hagberg talade om att man inte skulle behöva ta hänsyn till plånboken för att uppnå generell välfärd. Så ser inte vi i miljöpartiet på saken. Vi anser att man i det långa loppet måste skapa grundtrygghet, lika för alla. Vill människor sedan ha någonting utöver detta, måste de ta hänsyn till vad de faktiskt tjänar. De generella systemen måste på sikt ändras i sådan riktning att de som tjänar mycket pengar inte får ut lika stor andel av sin lön i ersättning som i dag. Det är ett förslag som vi har framfört i många motioner. Vi tror att det är en riktig utveckling. I en motion, Fi308, av Erling Bager m.fl. lyfter man fram ett speciellt internationellt miljöproblem, som drabbar små och ofta ekonomiskt svaga kustkommuner på västkusten. Dessa kommuner utsätts av en omfattande nedsmutsning från den internationella sjöfarten, som är en del av vår fria handel med många länder. Nedsmutsningen är ett resultat av något som vi för övrigt till övervägande del anser vara väldigt positivt, nämligen internationellt varuutbyte och utbyte av mänskliga kontakter. Det är då inte rimligt att dessa kommuner drabbas av speciella renhållningskostnader för en nedsmutsning som faktiskt är en nationell angelägenhet. Vi har denna gång nöjt oss med ett särskilt yttrande i frågan och menar att dessa förhållanden noggrant måste övervägas i samband med en ansökan om extra skatteutjämningsbidrag i framtiden. Jag anser att det är ganska oförskämt att belasta dessa små kommuner med kostnader av det här slaget. Det har i olika sammanhang tagits upp de något bisarra förhållandena i kommunerna Danderyd och Lidingö. Det är ganska orimigt att kommunerna på grund av en kombination av en Robin Hood-skatt och ett kommunalt skattestopp förlorar pengar på det sätt som de gör. Vi i miljöpartiet har därför ställt oss bakom den motion som centern har avgivit i denna fråga. Därmed stöder vi också reservation 19. Jag yrkar samtidigt bifall till reservationerna 6, Vi står för tillfället mitt uppe i en ganska intressant utveckling i landet. Den innebär i många avseenden en sorts nedrustning i stället för en vidareutveckling av samhället i mijövänlig riktning under demokratiska former. Under många år har starka krafter inom näringsliv och bland liberaler ägnat mycket tid och kraft för att svärta ner det mesta som Sverige står för. Det visas bilder av följda, förtryckta, nedslagna, skatteförtryckta människor, och den skatt som inte går till polis och försvar betraktas i stort sett som stöld. Ni har odlat denna bild så länge att ni själva framstår som ert föraktade systems bevarare, därför att inget uppenbart händer av det ni säger borde hända. Ni har blivit era löftens fångar. Då föds ett nytt parti, ny demokrati, som med kraft förfäktar det ni säger er förfäkta och ni förfasar er. Herr talman! Man ser här i det verkliga livet att föräldrarna förfasar sig över det barn som de själva har alstrat -- ett barn som dessutom ser ut att må väldigt bra och växer till sig. Jag kan inte förstå er oro över den här frodiga ungen, som säkert är villig att hjälpa er på vägen mot ökad miljöförstöring och demokratiavveckling. Tack.
Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar innefattar de flesta avsnitt inom det kommunalekonomiska området. Det gäller den kommunala ekonomin i allmänhet, begränsningar i den kommunala utdebiteringen, den kommunalekonomiska kommitténs arbete, statsbidragen till kommunerna, skatteutjämningssystemet, extra skatteutjämningsavgift, avräkningsskatterna samt kompensation för slopad kommunal företagsbeskattning. Samtliga dessa avsnitt är nu föremål för överväganden i den kommunalekonomiska kommitténs arbete. Detta sätter naturligtvis sin prägel på avlämnade motioner i anledning av propositionen, på reservationer och självfallet också på betänkandet. Jag vill inledningsvis nämna att också jag, liksom flertalet har varit inne på, uppfattar det som att det rent övergripande finns en betydande samstämmighet vid bedömningen av de problem som föreligger inom den kommunala sektorn. Jag har dock inte hört särskilt mycket i de tidigare anförandena om det arbete som nu pågår ute i kommunerna. Det är ett omfattande effektiviseringsarbete med anpassningar och nydaningar inom flera områden. Arbetet är t.o.m. så pass avancerat att det har gett underlag för förslag till skattesänkningar, t.ex. här i Stockholm. Jag för min del har en optimistisk bedömning när det gäller de framtida möjligheterna för att åstadkomma balans inom denna sektor. Jag tror att de flesta delar min bedömning. En förutsättning är naturligtvis att en del grundläggande förändringar i olika avsnitt måste genomföras. Utskottet ansluter sig till budgetpropositionens inriktning, att åtgärder måste vidtas för att långsiktigt nå balans mellan den kommunala sektorns utgifter och inkomster och att den kommunala sektorns utveckling och sammantagna ekonomi måste anpassas till det samhällsekonomiska utrymmet. Med hänvisning härtill är utrymmet för landstingens och kommunernas volymtillväxt mindre än 1 % per år under de närmaste åren, vilket är den angivelse som finns i budgetpropositionen. I anledning av tidigare inlägg vill jag hänvisa just till texten i budgetpropositionen. Volymtillväxten i kommunerna får inte tillåtas bli högre än 1 %. Det skrevs av det skälet att man vid den tidpunkten var tveksam inför utvecklingen. När man nu vet vad som hände, har man i kompletteringspropositionen angivit 0,5 %. Jag säger detta med anledning av de kritiska synpunkter som framfördes om de justeringar som gjordes i kompletteringspropositionen i förhållande till budgetpropositionens. Utskottet ansluter sig nu till de inriktningar som anges i budgetpropositionen om begränsningarna för kommunernas ekonomiska utgiftsexpansion.

I den moderata motionen FU303 av Lars Tobisson m.fl. hävdas som ett allmänt faktum att produktivitetsutvecklingen är negativ inom den kommunala sektorn, inom hälso och sjukvård, utbildning och social verksamhet. Det är ett mycket omstritt påstående som det inte finns några övertygande bevis för. Själv delar jag inte den uppfattningen, men låt oss följa moderaternas resonemang för att se vart det leder. Så här skriver moderaterna i sin motion: ''Om produktivitetsminskningen upphörde och vändes till en ökning skulle inom ramen för oförändrade kommunala utgifter bättre service kunna erbjudas än den som nu kräver en real kostnadsökning och trots detta leder till oförändrade resultat.'' Därmed skulle, säger moderaterna, en nolltillväxt låta sig väl förenas med höga ambitioner för den kommunala verksamheten. Det är väl en underbar förutsättning för politisk överbudspolitik? Rune Rydén måste redovisa för riksdagen hur detta teoretiskt och praktiskt egentligen skall kunna fungera i verkligheten. Moderaterna fortsätter: Vi förutsätter högre produktivitet i den kommunala sektorn. Därmed får vi ut mera av de resurser som vi satsar. I själva verket satsar moderaterna mindre på den kommunala verksamheten än något annat parti, men de hävdar att de får ut mer. Det är samma luftiga resonemang som man numera hör från exempelvis det nybildade partiet ny demokrati. Skär man ned så blir allt bättre. Man får lust att fråga: Varför skär moderaterna inte ner ännu mer så att man får en ännu större produktivitetsökning i den kommunala sektorn, eller finns det en gräns för hur mycket man kan skära ned innan produktiviteten sjunker? På denna punkt upprepar jag till Rune Rydén: Ge oss en liten redovisning av hur det som ni framför i era luftiga resonemang egentligen skall fungera. Jag tror att detta är en vilseledande teknik från moderaterna som inte har med verkligheten att göra. Moderaternas förslag leder faktiskt inte till en oförändrad omfattning av den kommunala verksamheten. Med all sannolikhet skulle detta innebära nedskärningar av verksamhet och nedrustning på flera områden. Visa av erfarenheterna anger moderaterna numera inte på vilka områden de vill skära ned, utan nedskärningarna skall ske generellt av statsbidragen, och kommunerna får anpassa sig bäst de kan. Det är inriktningen i moderaternas motion som också följs upp i en reservation. Vi anser till skillnad från moderaterna att den kommunala verksamheten måste få öka något i omfattning. Det finns stora eftersatta behov i den kommunala verksamheten, och det vore därför fel att drastiskt skära ned den. Jag är inte så övertygad som moderaterna om att vi har haft en negativ produktivitetsutveckling i den kommunala verksamheten. Jag tror i stället att den har varit positiv och att den kommer till uttryck i successiva kvalitetsförbättringar. Inom sjukvården kan vi i dag bota och operera fler sjukdomar och åkommor än tidigare. Det leder till ökad efterfrågan och större anspråk än tidigare. Det är därför som vi fortfarande har köer inom sjukvården. Men jag tror att flertalet medborgare instämmer i att när vi får del av vården så är den av hög kvalitet och fungerar mycket bra. Det finns undersökningar som ger stöd för den uppfattning som jag här har deklarerat. Folkpartiet har i motion 309 med Anne Wibble som första namn understrukit den kommunala ekonomins stora betydelse för samhällsekonomin i stort. Folkpartiet pekar i sin motion också på nödvändigheten av att man balanserar kommunernas ekonomiska utveckling, så att den överensstämmer totalt med statens allmänna ekonomiska möjligheter. Samtidigt påtalas att det är uteslutet att tillskjuta ytterligare resurser via statsbidrag till den kommunala sektorn. Centerpartiet behandlar de kommunalekonomiska frågorna i motion 227 med Olof Johansson som första namn. Centern brukar i sina motioner hävda att alla kommuner bör ingå i skatteutjämningssystemet. De rika kommunerna skall inte stå utanför utan bör ingå i utjämningen och omfördelningen. Det är den inriktning som tidigare har redovisats av centerpartiet, och jag delar den uppfattningen. Men jag kan inte förstå varför centern vill avskaffa den särskilda skatteutjämningsavgiften. Den innebär ju att även de rikaste kommunerna, framför allt i Stockholmsområdet, får vara med och betala avgifter i förhållande till sin skattekraft. Det är väl en bra princip för utjämning mellan fattiga och rika kommuner att skillnaderna mellan dem utjämnas? Det finns visserligen vissa brister i detta system i kombination med skattestoppet för de allra rikaste kommunerna, vilket vi påtalar i betänkandet. Men det skall lösas inom den kommunalekonomiska kommitténs utredningsarbete. Men principen måste vara riktig om man anser att alla kommuner bör omfattas av systemet. Jag tycker att centerns agerande i denna fråga inte är helt konsekvent. Det vore därför intressant om centerns representant berör min synpunkt i detta avseende. I vänsterns motion 224 med Lars Werner som första namn redovisas, precis som Lars-Ove Hagberg har gjort här, att vänstern vill ha en avsevärd påspädning till kommunerna. Jag har tidigare fört ett sådant resonemang från denna talarstol med Lars-Ove Hagberg. Med det samhällsekonomiska läget är det nästan oansvarigt att gå ut och ge sken av att denna möjlighet skulle kunna föreligga. Utskottet behandlar i övrigt hela den kommunala ekonomin med den inriktning som jag nämnde inledningsvis, nämligen i etapper. Utskottet ställer sig bakom propositionens inriktning, och jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de reservationer som är fogade till betänkandet. Till sist vill jag göra ytterligare några kommentarer. Rune Rydén ställde några frågor till mig om exempelvis skatteutjämningssystemet. Jag tror att Rune Rydén har förbisett eller glömt -- vilket jag har nämnt tidigare, och han och jag har även haft en diskussion om det tidigare -- att skatteutjämningssystemet är konstruerat och presenterat av en borgerlig regering. Jag har sagt att detta system inte är möjligt att tillämpa. Skatteutjämningsavgiften är en följd av att skatteutjämningssystemet inte fungerar. Om man skulle låta det fungera fullt ut skulle samhällsekonomin inte tåla de ökade kostnader som blir följden därav. Därför har man infört ett utjämningssystem i anslutning till förslaget om allmänt skatteutjämningssystem, nämligen skatteutjämningsavgiften. Men det är en utjämning för att åstadkomma att de bäst behövande kommunerna ändå inte drabbas så hårt av den neddragning som var nödvändig med hänvisning till systemet. Jag delar principen att det systemet har sett sina bästa dagar. Men det är en borgerlig konstruktion. Och jag vet vilka bravorop som man då fick höra från olika håll om hur bra det skulle bli och hur positiv kommunernas utveckling skulle bli med anledning av detta. Carl Frick blandar i sitt anförande in en del företeelser som egentligen inte har med debatten att göra. Såvitt jag förstår är det inte någon som vill ta bort eller nagga den kommunala självstyrelsen i kanten. Det är en Frickkonstruktion. Så är det alltså inte. Men att man diskuterar vilka avsnitt som man skall ha möjlighet att bedriva verksamhet i och hur tillämpningen skall ske, förutsätter jag att riksdagen även i framtiden har möjlighet att göra. Jag tycker att den kommunala verksamheten har större frihet i dag än någonsin. Och så kommer det att vara även i fortsättningen, inte minst med hänvisning till de förslag som har genomförts och som innebär att man ser till att kommunerna får en sådan storlek att de har resurser m.m. för att klara sina verksamheter. Vi vet också vilken kritik som har framförts i dessa sammanhang. Men det har också varit ett led i den kommunala självstyrelsens möjlighet att utvecklas. Och den inriktningen står i varje fall socialdemokraterna fortfarande fast vid.

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby blev helt plötsligt mycket otydlig. I andra sammanhang är han inte direkt känd för att vara otydlig, men när det gällde volymtillväxten mellan januari och april gled Arne Andersson betänkligt i sitt resonemang. Jag hoppas att Rune Rydén har rätt i sin bedömning: att Arne Andersson egentligen vill ha minst 1 % i volymtillväxt. Men regeringen kom och slog till. Annars kan man fundera över vad som egentligen har hänt mellan januari och april. Har regeringens bedömning av det ekonomiska livet i framtiden blivit så mycket sämre? Om jag har förstått det hela rätt, hyser regeringen en oändlig optimism om att utvecklingen vänder i höst. Kunde regeringen lägga fram ett förslag i höst, skulle det bli en ökning från 1 % till kanske 1,5 %. Regeringen förnekar ju inte direkt behovet. Man säger ju att områdena vård, omsorg och utbildning är oerhört viktiga. Det är väl kvartalspolitiken som på nytt kommer till uttryck. Jag vet inte om det var några förlupna ord när Arne Andersson sade att det var politiskt nästan ohederligt av vänsterpartiet att säga att vi borde kunna satsa 10 miljarder extra på kommunerna, framför allt då på de områden som vi mycket konkret har pekat på: barnomsorgen, hemtjänsten och sjukvården. Det gäller insatser för de människor som arbetar inom kommunen. Som jag sade tidigare handlar det givetvis om fördelning mellan offentlig och privat konsumtion. Vi har föreslagit att pengarna skall tas genom ett slopande av grundavdraget för personer med en inkomst över 180 000 kr. Det betyder att de högavlönade måste minska sin konsumtion till förmån för offentlig konsumtion i kommunerna. Det är gammal hederlig fördelningspolitik inom arbetarrörelsen. Jag blev litet förvånad när Carl Frick i ett tidigare inlägg diskuterade generell välfärdspolitik. Miljöpartiet är kanske mycket nära de borgerliga. Jag vet inte om jag fattade rätt. Skall vi ha en grundtrygghet, varefter man i kraft av plånbok skall kunna plussa på sin trygghet? Eller skall vi ha en mycket hög grundtrygghet samtidigt som de högavlönade inte får sjukvård och annat gratis? Jag blev inte riktigt på det klara med miljöpartiets ståndpunkt. Det här är ju ganska intressant, eftersom högerpartiernas ståndpunkt ju är den att grundtryggheten skall vara ganska låg, så att plånboken sedan får avgöra.

Herr talman! Låg mig börja med en liten komplimang till Arne Andersson i Gamleby. Att Arne Andersson tog upp det omfattande omdaningsarbetet i kommunerna visar vad vi väl alla vet, nämligen att Arne Andersson är mycket väl förankrad i den kommunala verkligheten. Det är alltid roligt att få debattera med dem som kan de frågor som de diskuterar. Beträffande omdaningsarbetet kan man säga att många möjligheter till produktivitetsförbättringar onekligen finns i kommunerna, men i en del kommuner är de redan utnyttjade. När moderaterna säger att man skall satsa mindre för att få mera är det som om man skulle diskutera om fåglar som man inte har i handen. Det gamla ordstävet att det är bättre med en fågel i handen än tio i skogen har en viss giltighet. På den grunden är också centerpolitiken upplagd. Med tanke på den kunskap som Arne Andersson besitter blir jag litet förvånad över att han kunde tolka mig på det sättet att centern skulle ha uppgivit det klara och mycket konsekventa målet att alla kommuner skall vara med i ett skatteutjämningssystem. Jag deklarerade tidigare att vi har målet att avskaffa Robin Hood-skatten. Jag trodde faktiskt att även Arne Andersson hade det målet, eller är det så att Arne Andersson vill ha den skatten kvar inom det nya skatteutjämningssystemet? I så fall vill vi gärna få upplysning om den saken. Vi har i alla fall haft en vision av att det nya skattesystemet skall fungera som vi tänkt, eftersom de specialdestinerade bidragen skall minska radikalt. Jag tror att vi är överens om detta. Då kommer det att ges utrymme för att styra skatteutjämningen i första hand genom att skatteutjämningsbidraget blir mindre. Detta innebär att skatteintäkterna får behållas i mycket högre grad. Det blir en påfyllnad ovanifrån endast genom statsbidrag. Det blir ett mer logiskt och rättvist system, och i det systemet har Robin Hood-skatten inte någon plats. Dess nuvarande utformning har centern varit emot -- vi ville ha en annan utformning, bl.a. för att minska de orättvisor som i dag uppstår. Jag kan inte förstå, Arne Andersson, att ni socialdemokrater inte vill rätta till de uppenbara orimligheterna. Det kostar någon promille, sett ur skatteutjämningssynpunkt, att rätta till detta att man som i Danderyd och Lidingö betalar 125-- 130 % av sin skatteintäkt. Varför ställer ni inte upp på det? Varför låter ni en helt onödig orättvisa fortgå ett extra år, när vi här i dag kan se till att avskaffa detta fr.o.m. nyår? Ge mig ett ärligt besked på den punkten!
Herr talman! Jag gläder mig åt Arne Anderssons i Gamleby självklara hängivenhet till det kommunala självbestämmandet och den kommunala demokratin. Även jag tycker att detta utgör grunden för den framtida kommunala ekonomin. Jag vågade framföra en farhåga beträffande det kommunala självbestämmandets framtid, med tanke på det som sker i det svenska samhället och de önskningar som framförs om att vi skall integreras i det demokratiska underskottet i EG. Men det var bara en oro som jag ville uttrycka. Det kom upp en diskussion om den generella välfärden. I ett läge i ett land när man faktiskt har ont om pengar tycker vi det är viktigt att lägga pengarna där de verkligen behövs. De som har goda inkomster kan avstå från stora delar av den generella välfärden eftersom de har råd med det. Men andra har inte råd med detta. Pengarna skall alltså användas på rätt sätt. Därför tycker vi att det finns all anledning att se över systemen så att de fungerar på ett bra sätt, så att de som har gott om pengar inte är med och slösar och konsumerar för mycket.

Herr talman! Jag har inte alls missuppfattat Arne Anderssons i Gamleby inlägg vad gäller den kommunala volymexpansionen. Han säger: Det finns inget ointresse av att låta kommunerna få sin rättmätiga andel av de samlade resurserna. Ja, det är det viktiga och den avgörande frågan. Det är tydligt att vi har olika uppfattningar om vad som menas med den rättmätiga andelen. Vi moderater menar att kommunernas andel av den totala samhällsekonomin inte får öka. Arne Andersson tycker att det är riktigt med ytterligare ökningar, även i det för landet så ekonomiskt besvärliga läge som vi har för närvarande. Det är en intressant uppgift som vi har fått. Låt mig, herr talman, till sist rikta en välgångsönskan och ett tack till Arne Andersson. Jag har debatterat kommunal ekonomi med honom sedan 1985, och nu drar han sig tydligen tillbaka till sitt kära Gamleby och Västerviks kommun. Jag är övertygad om att han fortsättningsvis kommer att ägna sig åt kommunal ekonomi och kommunalpolitik. Jag har alltid tyckt att det har varit givande och trevligt att debattera med en kommunalekonomiskt så kunnig person som Arne

Herr talman! Om man skall ta Arne Andersson på orden skulle man säga: Det är ett bekymmersamt samhällsekonomiskt läge, och även om vi tar resurser från de högavlönade som tjänar över 180 000 kr. och tar bort grundavdraget för dem och tillför kommunerna de resurserna, för framför allt vård och omsorg, kan det gå alldeles snett. Då måste det vara en oerhört vårdslös skrivning som majoriteten har gjort som svar på motionerna. Vad jag får fram säger man att det grundläggande ansvaret för vård, omsorg och utbildning måste tas av kommunerna. Man säger att man inte delar folkpartiets uppfattning att det går att klara medborgarnas berättigade krav på dessa områden inom ramen för en årlig volymtillväxt på 0,5 % eller kravet på nolltillväxt, som moderaterna framför. Man säger vidare att en neddragning till den senare nivån skulle få kraftiga effekter för kommuner och landsting osv. Då måste det vara en oerhört djärv skrivning från majoritetens sida. Är det så besvärligt när vänsterpartiet föreslår fördelningspolitiska åtgärder? Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om det. Den snedvridning som sker är bl.a. de galenskaper som på en del håll kan uppträda inom vård, omsorg och utbildning. Målsättningen för samhället framöver är ju att gemene man skall ha tillgång till vård, omsorg och bra utbildning, alltså kvalitet. Det jag ännu mer ser som en fara är, som finansministern säger, det ekonomiska läge kommunerna framöver kommer att få genom framför allt de lägre skatteintäkterna, vilket kanske kommer att dra ner kommunernas volym. Men detta skall man kompensera genom omställningar, omprioriteringar och avgiftsfinansiering, något som också kommer att gå ut över medborgarna. Jag tror inte att detta i sammanhanget är fördelningspolitiskt rätt. Det är just de som behöver servicen och omsorgen i kommunerna som är de sämst ställda. Detta är en mycket sämre väg, Sedan vill jag till Carl Frick säga, att jag tror vi har precis samma uppfattning om de som har gott om pengar. Arne Anderssons i Gamleby anförande.) Detta är ett anförande.

Herr talman! För att undanröja alla möjligheter till missförstånd vill jag upprepa att centerns konsekventa målsättning är att alla kommuner skall vara med i skatteutjämningssystemet. Robin Hoodskatten är inte någon bra lösning. Vi menar därför att den måste ersättas av ett nytt skatteutjämningssystem där man i första hand låter utjämningen ske genom att bidragen blir mindre till kommuner med hög skattekraft. Det innebär att den större delen av de samlade statsbidragen utgår som skatteutjämning. När Arne Andersson i Gamleby talar om att inte nagga det kommunala självstyret i kanten, är det mycket svårt att få någon trovärdighet i detta, eftersom man beslutat om skattestopp. Det om något är att nagga det kommunala självstyret i kanten. Jag har några gånger haft det nöjet att debattera kommunal ekonomi med Arne Andersson i Gamleby. Också jag vill tacka Arne Andersson, och jag önskar lycka till i fortsättningen. Men det vore särskilt tillfredsställande för Arne Andersson att kröna denna mycket fina period i riksdagen med att göra en liten extra insats här i dag och visa att man i praktisk handling vill undanröja orättvisor. Jag föresätter därför att Arne Andersson blir en av dem som röstar för reservation nr 19.

Herr talman! Får jag påminna Arne Andersson i Gamleby om att han tillsammans med utskottsmajoriteten står bakom skrivningen i betänkandet, att den nuvarande utformningen av Robin Hood-skatten är otillfredsställande och oacceptabel. Jag är kort och gott besviken över att Arne Andersson och majoriteten inte vill rätta till en sådan uppenbar brist i systemet utan försöker krypa bakom att vi måste göra allt på en gång. Jag lovar att det inte kommer att komma kritik från några kommunalmän om vi avskaffar bestämmelser som leder till effekten att man får betala 130--140 % mer än vad man får i i skatt. Jag tror att alla kommunalmän har förståelse för att vi inte kan ha det på så sätt. Jag tror att Arne Andersson verkligen kommer att få lovord om han ställer upp och röstar för reservation nr 19.